När det gäller den sista frågan vill jag säga att Inga Britt Johansson nog läser tidningen precis som många av oss andra, så hon kan se hur man i fråga efter fråga, i sektor efter sektor -- energisektorn, t.ex. -- driver centerns engagemang nästan till sin spets. Hon kan också se hur centerns engagemang har lyckats i regeringsarbetet; det må gälla energifrågorna eller sammankopplingen av energi och ekonomi och därmed också beredvilligheten att vilja använda ekonomiska styrmedel. Jag är övertygad om att Inga-Britt Johansson har tagit del av de referaten, precis som hon tidigare hänvisade till hur tidningar gör bedömningar. De frågor som Inga-Britt Johansson tar upp är, precis som hon själv säger, av liten karaktär i det material som utskottet har haft att behandla. De är också av det slaget att de är påspädningar och marginella överbud i förhållande till regeringens förslag. Som utskottet har redovisat kommer de antingen att behandlas i det fortsatta arbetet eller finns redan tillvaratagna genom åtgärder från regeringens sida.

Jag tror alltså inte att Inga-Britt Johansson behöver vara orolig för att vi kan vänta någon negativ kritik från omvärlden när det gäller den här regeringens sätt att bedriva det internationella miljöarbetet, även om det uppenbarligen inte är lika uppskattat av Inga-Britt

Herr talman! Jag vill anföra några synpunkter med anledning av vår motion nr 603 om behovet av en besöksanläggning i Tåkern-Ombergsområdet. Utskottet avslår vår motion med hänvisning till att det finns en särskild fond, Tåkernfonden, för vård av naturen kring sjön. Utskottet avslog en likalydande motion förra året med samma motivering. Tåkern är ett naturreservat, sjön är unik och räknas som vårt lands och norra Europas främsta fågelsjö. Det statliga anslaget för att vårda naturreservat m.m. har inte räckt till för att vårda Tåkern. I årets motion har vi redovisat att Tåkernfonden har tillkommit för att bättre vårda och ta till vara Tåkerns möjligheter. Målsättningen är att avkastningen av fondens medel tillsammans med det statliga anslaget skall ge tillräckliga resurser för löpande skötsel så att sjöns möjligheter att bevaras och utvecklas stärks. Fondens syfte är vetenskapligt; utredning av sjöns status och forskning är viktiga uppgifter. Dessutom lämnas stöd för betesdrift för att bevara strandängarna för fågellivet. Viss del används också till information samt viss guidning runt sjön. Fondens avkastning är ca 1/2 miljon kronor -- det räcker nätt och jämt för de uppgifter som fonden har. Det strider mot fondens syfte att använda medlen på annat sätt. Tåkern är ett nationellt intresse. För att ge besökarna bättre möjligheter att uppleva och lära känna Tåkern och Tåkernbygdens stora värden behövs en besöksanläggning, liknande dem som finns vid Hornborgasjön och Abisko nationalpark. Utskottet förbigår själva sakfrågan, nämligen besöksanläggningen. Tåkernfonden kan inte finansiera en sådan anläggning. Som motionär skulle jag välkomna en dialog med utskottet om hur man skall kunna möjliggöra detta.

Herr talman! Jag skall mycket kortfattat och enkelt yrka bifall till den meningsyttring av Annika Åhnberg som finns fogad till betänkandet. Den berör mom. 4 och går ut på en begäran från riksdagen om ett tillkännagivande om ett förbud mot ytterligare plantering av contortatall och ett generellt förbud mot införande av främmande trädslag, om det inte rör sig om forskningsprojekt där man gjort en noggrann och allsidig miljökonsekvensbeskrivning innan ett sådant tillstånd ges.

Herr talman! Jag tyckte att jag väl täckte in just det området i mitt anförande. Jag har en utomordentligt stark tro på den privata äganderätten. Jag är helt övertygad om att skogsägare som uppmuntras och som får stöd från stat och samhälle är de bästa förvaltarna av den utomordentligt viktiga tillgång som skogen är. Alla intrång, alla statliga ingrepp på det här området bidrar i själva verket till att öka bl.a. Vi har många instrument för artskydd och bevarande av viktiga, unika biotoper och naturtillgångar. Nationalparkerna är ju det yttersta instrumentet, och i det sammanhanget tycker vi att det är självklart att det är staten som skall äga, eftersom det är fråga om tillgångar av ett sådant värde att staten bör ta det yttersta ansvaret. Naturreservaten utgör ett annat sätt att bevara viktiga biotoper och viktiga tillgångar. Vi kan också tänka oss att på olika sätt stimulera enskilda ägare till att göra särskilda insatser för att skydda biotoper. Jag kan erinra om att det inom EG finns mycket generösa regler för hur man kan hjälpa till att åstadkomma ett sådant artskydd. De hektarersättningar som förekommer i EG är höga, vilket innebär att man sätter stort värde på insatser som görs på det här området och att man är beredd att på ett rättvist sätt betala för den här typen av insatser. Jag tror att detta är metoder som garanterar mångfald inom skogsbruket, en mångfald som vi väl alla strävar efter.
Herr talman! Ivar Virgin nämnde Svenska naturskyddsföreningens intresse för det svenska skogsbruket. Det är bra att man inom Naturskyddsföreningen är intresserad av skogsbruket. Jag skulle vilja fråga Ivar Virgin om han delar Svenska naturskyddsföreningens uppfattning att det finns en konflikt mellan å ena sidan skogsägarens privata, kortsiktiga önskemål och å andra sidan samhällets långsiktiga, övergripande mål att bevara skogens biologiska rikedom. Det är ordagrant vad Naturskyddsföreningen har sagt. Delar Ivar Virgin Naturskyddsföreningens mening i det avseendet? Sedan frågade jag efter ett exempel på någon föregångare när det gäller att vårda naturresursen skog i världen. Finns det något exempel, Ivar Virgin, på att ägarmakt och marknad har lett till en långsiktig hushållning med naturresurser och miljö? Jag kan nämna ett annat bra exempel på att naturresurser vårdas och brukas genom demokratisk kontroll, och det är Sverige -- där är Sverige ett föregångsland. Vad vi nu har att göra är att komplettera skogspolitiken med ett miljömål. Alla åtgärder när det gäller att bruka skogen, att använda skogsmarken, skall avvägas mot detta miljömål, som det nu är nödvändigt att sätta upp för skogsbruket.

Herr talman! Om jag utgår från att ägarrätten är utomordentligt viktig i detta sammanhang, har jag nu i många inlägg talat om att samhället, staten, självklart också har en rätt. Den rätten har jag försökt beskriva, bl.a. genom att säga att unika naturtillgångar, som skogstillgångar, skall kunna bli nationalparker, och där skall det vara ett statligt ägande, ett statligt inflytande. Det finns över hela världen, och det är en bra form. För mig är det självklart att ägandeförhållandet i det fallet överförs till staten. När det gäller naturreservat är det för att skydda värdefulla biotoper och vissa områden, som ideella stiftelser, stat eller någon annan kan åta sig ett visst skötselansvar för att uppnå det här artskyddet. Jag kan inte se den konflikt som Jan Fransson målar upp mellan svenska folket och ägarmakten, som han uttrycker det. För mig är ägandet i detta fall en förvaltning, och med det följer ett förvaltaransvar. Enligt min uppfattning tar ägarna av svensk skog detta ansvar, i utomordentligt hög grad, och det är någonting som vi alla skall vara tacksamma för. Jag är övertygad om att man, med rimliga spelregler, kan förstärka detta förvaltaransvar hos skogsägarna, och det skall vara inriktningen på skogspolitiken att verkligen åstadkomma det, att få ett förtroendefullt samarbete mellan statsmakterna och skogsägarna.

Herr talman! I den allmänna kulturdebatten för några veckor sedan kunde vi från socialdemokratiskt håll redovisa en högre ambition än vad regeringspartierna orkade med. Det var ett led i att fullfölja den politik som vi förde i regeringsställning under förra mandatperioden. Vår högre ambition kommer bl.a. till uttryck i det här betänkandet, och den gör det på två sätt. Vi nöjer oss inte med att enbart skriva vackra ord om de kulturyttringar som berörs i betänkandet. Vi ger det också ett reellt innehåll i form av högre anslag än vad regeringspartierna står för. Dessutom ser vi framåt. Vi vill få med oss riksdagen på utfästelser inför kommande budgetår. På några punkter föreslår vi olika slag av översyn och utredning till grund för en fortsatt offensiv kulturpolitik. Jag skall återkomma till det, herr talman. När det gäller Riksteatern finns det motioner från flera partier om Riksteaterns tolkning. Det är ett initiativ som togs på Riksteaterns kongress 1988. Det har genomförts på en rad olika platser i landet tillsammans med organisationerna för de synskadade. Det är en verksamhet som har gått mycket bra. Vi förutsätter nu i enighet i utskottet att den här verksamheten kan fortsätta, men vi har också tagit ett initiativ till att skrivningen skall utvidgas till att gälla andra teatrar. Det är naturligtvis lika angeläget att de som besöker andra teatrar än Riksteatern, får den här möjligheten. När det gäller svenska rikskonserter vill vi öka anslaget med tre miljoner kronor. Det vill vi göra för att främja en pedagogisk utveckling inom amatörmusiken. Det är penninginnehållet i den delen. Vi anser att kampanjen från 1990, Folkmusik och dansåret, bör följas upp. Rikskonserters lokaler har utnyttjats för olika musikändamål. Många olika organisationer inom musiklivet har utnyttjat dessa lokaler. De har fått något av funktionen Ett musikens hus. Vi anser att detta är mycket väsentligt och menar att rikskonserter bör få regeringens uppdrag att redovisa hur de framöver vill ta ansvar för ett stöd till utvecklingen av amatörmusik, folkdans och folkmusik. Vi vill även att riksdagen beställer en utvärdering av amatörmusikorganisationernas centrala verksamhet. Den utvärderingen skall sedan ligga till grund för det fortsatta stödet under tre år framåt. Det är det framtidsinriktade i vårt förslag på det här området. Vi vill öka stödet till regionala och lokala institutioner med tio grundbelopp fler än vad majoriten vill. Vi har pekat på länsteatern i Bohuslän och barn och ungdomsteater som exempel på sådana områden där det framöver kommer att behövas fler grundbelopp. Det kommer sannolikt också att behövas för den länsteater som håller på att bildas i Halland. När det gäller de fria grupperna har vi också ett förslag där vi vill anslå fem miljoner kronor utöver vad regeringen anslår. De fria grupperna har en mycket stor del av teaterproduktionen i landet, herr talman. De är till mycket stor del inriktade på teater för barn och ungdom. De har möjlighet att besöka små orter och spela på väldigt små scener och i små utrymmen, oftast utanför institutionerna. Det råder inte någon särskilt god proportionalitet mellan anslag och verksamhet om vi jämför de fria grupperna med institutionerna. Vi menar att det är mer än välmotiverat att höja stödet med ytterligare fem miljoner kronor utöver regeringens förslag. Det är ett reellt innehåll på den här punkten. Sedan anser vi också att de fria grupperna har en sådan verksamhet att det är rimligt att öka detta stöd under flera år framöver. Vi vill därför ha en översyn av det här stödet. Vi föreslår att den nivå som översynen skall arbeta med, bör ligga på ett tillskott på fem miljoner kronor under fem år framåt. De är tre punkter där som vi tycker är särskilt intressanta att titta på. Det gäller möjligheterna till en ökad etablering av fria grupper utanför storstäderna, att ge unga artister och konstnärligt skapande ett ytterligare stöd och att sörja för att det stora utbudet som grupperna har när det gäller barn och ungdomsteater kan fortsätta att utökas. Det är den framtidsinriktade delen av detta. Jag vill nu säga några ord om Ny demokrati. De gjorde med stort buller och bång en affär av behovet av högre kulturanslag. Det blev faktiskt ingenting av detta, inte ett öre utöver vad regeringen föreslår. Nästa budgetår skall det hända stora ting, i miljard klassen t.o.m., säger de. Det skall bli mycket intressant att se i januari nästa år vad det blir av det löftet. Ett expansivt kulturliv märks inte minst på det här området, musik, teater och dans. Det fullkomligt kryllar av nya initiativ, nytänkande, kreativitet och skapande runt om i landet. Nya grupper bildas. Teatern, liksom musiken och dansen, har möjligheter att söka sin publik bland nya grupper. Detta förtjänar stöd från samhällets sida, och det förtjänar ett ökat stöd framöver. Vårt alternativ till regeringens budgetförslag är ett uttryck för detta. Herr talman! Sammanfattningsvis har vi mer i plånboken att erbjuda, men vi har också en markerad framtidsinriktning i vår politik. Vi står självfallet bakom samtliga våra reservationer till betänkandet, men jag yrkar endast bifall till reservation nr 6.

Herr talman! Några korta kommentarer. Jag nämnde vem som hade använt ordet kulturskymning, nämligen Elisabeth Persson. Hon har också begärt replik, så hon återkommer väl. Sedan kan jag också notera att pressdebatten -- främst kan jag väl då hänvisa till A-pressens kommentarer efter valet -- handlade om att nu går vi in i ett läge då samhället, i det här fallet riksdagen, är mindre intresserat av kultur. Jag bara noterar som ett direkt konstaterande att den majoritet som nu finns i kulturutskottet har genom att följa upp propositionen talat om att påståendet om kulturskymning var felaktigt. En rad kommentarer som Anders Nilsson gjorde berörde nog främst Lars Ahlmark. Han är inte med här nu, och det var inte heller på honom som Anders Nilsson begärde replik. Det resonemang som Moderata samlingspartiet förde -- det är lättare att kommentera det i de termerna -- var att vi skall försöka lägga en större vikt i svenskt kulturliv ute på regionerna. Jag nämnde mycket utförligt i mitt anförande för en stund sedan, Anders Nilsson, att en av de viktigaste åtgärder vi kan göra är att lägga ut huvuddelen av det kulturella stödet på regionerna, till de kulturella institutionerna där. Om man har den ambitionen, var det mycket naturligt att resonera om Riksteatern i dess centrala roll och i dess lokala/regionala roll. Det kommer nu en utredning som skall se över hela den kulturella administrationen. De frågeställningarna får Anders Nilsson och jag här i riksdagen anledning att återkomma till när utredningen är klar.

Herr talman! Jag måste säga att det var med viss spänning som jag gick till kammaren i kväll. Jag tänkte att nu skulle väl för första gången motiveringen komma till den kraftiga nedskärningen av anslaget till Arbetets museum. Men jag måste säga att jag blir besviken. Jag tycker att det verkar som om det stora motivet för nedskärningen av medlen till Arbetets museum är att museet inte skall ha några statliga medel. Jag ser det förslaget som förelåg som en första etapp i ett totalt borttagande av statliga pengar till Arbetets museum. I Vänsterpartiets motion krävde vi inte att man skulle föra över pengar från de andra centrala museerna. Detta är en konstruktion som inte Vänsterpartiets hand ligger bakom. Vi ansåg naturligtvis att Arbetets museum, i likhet med exempelvis Tekniska museet, bör få sina pengar. Vi har också vid besök på museet fått reda på att kulturdepartementet inte har tagit några initiativ tidigare för att reglera uppdraget och huvudmannaskapet. Jag hoppas att så kommer att ske och att de formella hindren för att infoga Herr talman! Jag vill inte uppehålla mig längre med att argumentera för bidrag till Arbetets museum. Jag tycker att det har framkommit i utskottsbehandlingen tidigare tillräckligt med argument för det. Jag vill med detta yrka bifall till

Herr talman! Jag är väl medveten om att herr Hegeland inte sitter i regeringen. Jag ställer frågan av den anledningen att på varje punkt då en sakfråga diskuteras i detta betänkande och där vi är oeniga hänvisar utskottets majoritet med full förtröstan till regeringen. Därav kom det sig att jag använde uttrycket husbondens röst. Man anser att regeringen kan hantera frågorna. Vi skall inte föregripa beredningsarbetet. Man förutsätter att den aviserade filmpropositionen inte skall föregripas osv. Om man har denna totala tillit till regeringen förutsätter jag också att man har total information och insyn i regeringens beredningsarbete och delar, totalt sett, de slutsatser regeringen skall komma med. Någon annan slutsats kan man inte dra eftersom ni vill ge regeringen carte blanche i det avseendet.

Herr talman! Jag förstår att Hugo Hegeland har fullt förtroende för sitt parti i regeringen. Det är snarast en bekräftelse på att det är moderaterna som tar kommandot i regeringen.

Herr talman! I denna sena timme mycket kort i denna mycket viktiga fråga. Det är kyrkohistoria som skrivs i det ögonblick riksdagen i morgon kl. 12 i samband med voteringen bestämmer en ny kyrkolag. Då sammanförs en splittrad och svåröverskådlig lagstiftning till en. Den har passerat kyrkomötet, och ett långt lagstiftningsarbete slutförs nu. Jag noterar med stor tillfredsställelse att utskottet vid sin behandling i huvudsak är enigt. Ylva Annerstedts anförande pekar på en sak som nu går in i den parlamentariska beredningen, både i kyrka--stat-frågan och i medlemskapsfrågan. Jag vet att man inom Folkpartiet i denna fråga är otålig, men jag är inte beredd att instämma i reservationen. Jag tycker att det är rimligt att en fråga som nu är så nära sitt avgörande får behandlas i den parlamentariska beredningen. Jag noterar kyrkomötets bestämda uppfattning att tystnadsplikten också skall omfatta diakoner. Riksdagens beslut blir en hänvisning till att regeringen bör se på denna lagstiftning. Frågan faller därmed i den riktning kyrkan önskat. Avslutningsvis, herr talman: Jag har personligen engagerat mig litet kring de icke-territoriella församlingarna, hovförsamlingen och tyska församlingen, och jag noterar att utskottet på väsentliga punkter tillgodosett önskemål som framförts från församlingarna. Utskottet har därmed tillgodosett en motion från mig. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall på samtliga punkter till utskottets hemställan.
Herr talman! Även om det nu är sent på kvällen kan historiens vingslag ändå anas i och med att det i morgon skall fattas ett beslut som innebär att vissa delar av en 306 år gammal lag, 1686 års kyrkolag, kommer att upphävas. Om jag räknade rätt alldeles nyss har denna lag funnits under 14 eller 15 kungar. Det är i stor enighet beslut om detta fattas. Poängen är att det blir en samlad kyrkolag, men det innebär inte att reformarbetet på det kyrkliga området därmed är färdigutfört, utan det är naturligtvis nödvändigt att reformarbetet fortsätter. Det är mot den bakgrunden värt att notera att den s.k. ERK utredningen under Carl-Axel Petri nu är färdig och att regeringen kommer att tillsätta en beredning som skall arbeta vidare. Jag noterar att det hos Vänsterpartiet finns en otålighet, men jag vill i det här sammanhanget poängtera att vi inte hade varit där vi är i dag om inte kyrkomötet för några år sedan hade fattat beslut som innebar att man begärde att regeringen skulle tillsätta den beredning som sedan Carl-Axel Petri kom att leda. Man har därigenom fått ett värdefullt underlag för det fortsatta reformarbetet. I den reservation som Ylva Annerstedt står bakom säger hon om jag uppfattar henne rätt att kyrkan sätter sig över lagen. Jag vill bara kommentera det genom att säga att det inom kyrkan trots allt finns en växande insikt om behovet av en förändring av reglerna. Jag delar i sak helt hennes uppfattning att nuvarande bestämmelser är djupt otillfredsställande. Det gäller inte bara i det avseende som Ylva Annerstedt nyss nämnde utan även i en hel rad andra avseenden. Den beredning som nu snart kommer i gång kommer att arbeta med de här frågorna, så jag tror att det -- i alla fall i den här kammaren, men kanske inte helt och hållet inom svenska kyrkan -- råder en stor och bred enighet om nödvändigheten av att se över detta. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.